Fru talman! har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att utvisningsbeslut genomförs. Tobias Andersson har också frågat mig vilka åtgärder inom mitt ansvarsområde jag avser att vidta för att i övrigt motverka skuggsamhället i Sverige. En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland. Inledningsvis vill jag understryka att antalet asylsökande är det lägsta på över 20 år och att antalet avvikna och efterlysta stadigt har minskat sedan 2015. Dessutom har mer än 94 000 före detta asylsökande lämnat Sverige de senaste åren, och Sveriges andel återvändande ligger över genomsnittet i EU. En rad åtgärder har vidtagits för att öka återvändandet och motverka framväxten av ett skuggsamhälle. Förvarskapaciteten har fördubblats. Polismyndigheten har fått utökade möjligheter att utföra arbetsplatskontroller och fler verktyg att använda vid inre utlänningskontroll. Regeringen intensifierar nu arbetet ytterligare, bland annat genom åtgärder som syftar till att åstadkomma en bättre kontroll av arbetsmarknaden och ett effektivare återvändande.

Fru talman! Det svenska skuggsamhället späs på dagligen, och ingen har en aning om exakt hur många som lever illegalt i Sverige. Bara de senaste åren har det årligen varit över 10 000 personer med utvisningsbeslut som avvikit och blivit efterlysta av polisen. Hur många som är kvar i Sverige och hur många utöver dessa som återfinns förblir dock okänt. Dessa illegala invandrare har naturligtvis goda incitament att agera på just detta sätt. De potentiella konsekvenserna av att gå under jorden är minimala, dels eftersom risken att upptäckas är begränsad, dels för att det även om de grips inte är säkert att de kan utvisas. Då får de också möjligheten att upprepa samma visa igen med bättre rutin på att gömma sig och hålla sig undan. Det har i Sverige även varit förknippat med ett flertal förmåner att leva illegalt, även om Ygeman säkerligen inte lär tillstå detta. Gratis sjukvård och tandvård är en sådan förmån som sannolikt många svenskar, inte minst äldre som av ekonomiska skäl tvingas avstå välbehövd tandvård, önskat erhålla själva men i stället får se betalas ut till illegala invandrare. Utöver det finns det exempel på hur kommuner betalat ut socialbidrag till illegala. De har också kunnat delta i reguljär skolundervisning med mera. Systemet som Socialdemokraterna, men även övriga partier bortsett från Sverigedemokraterna, byggt upp har med andra ord skapat skäl för migranter att undvika asylprocessen eller senare avvika från utvisningsbeslut för att i stället leva kvar illegalt. För få rättigheter har varit knutna till uppehållstillståndet, än färre till medborgarskapet, vilket resulterat i en otroligt skev incitamentsstruktur. Ovanpå detta har de inre utlänningskontrollerna varit bristfälliga, och åtgärderna för att de facto få bukt med verkställighetshinder har överlag lyst med sin frånvaro, trots regelbundna retoriska utspel i frågan. Fru talman! Jag ser positivt på att regeringen efter snart två mandatperioder har annonserat vissa åtgärder på området. Men givet tidigare utfästelser utan märkbar förbättring är det troligt att vi även denna gång riskerar att få en helt oförändrad situation. Med anledning av detta ställde jag två frågor till Anders Ygeman i min interpellation: "Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att utvisningsbeslut genomförs? Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta? inom sitt ansvarsområde för att i övrigt motverka skuggsamhället i Sverige?" På detta svarade han: "En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland." Det låter ju bra. Då kvarstår dock frågan om varför ingenting skett. Om detta verkligen är regeringens önskan och ambition, varför är det då årligen över 10 000 utvisningsbeslut som inte verkställs? Det är någonting som inte stämmer här, fru talman. Man kan inte i regeringsställning genuint tycka någonting samtidigt som man misslyckas med att göra verklighet av det man tycker.

Fru talman! Det märks tydligt på statsrådet Anders Ygeman att det är valår. I debatt efter debatt rabblas samma fraser upp gång på gång. Vi hör dem från Anders Ygeman men också från hans ministerkollegor: Vi behöver göra mer. Vi ska vända på varje sten. Det är begrepp som återkommer när socialdemokratiska ministrar ska förklara varför Sverige, det land som de styrt i snart åtta år, är på väg åt fel håll. Egentligen är begreppen bara en annan version av Stefan Löfvens citat om att vi varit naiva. Men de tyder åtminstone på att Socialdemokraterna nu inser att saker inte går som de tänkt och att någonting måste göras. Fru talman! Om jag ställer frågan direkt till statsrådet när Socialdemokraterna insåg att invandringssituationen var ohållbar kommer förmodligen svaret att bli: i samband med migrationskrisen 2015. Under detta år invandrade över 160 000 människor till Sverige. Statsrådet kände sig först då nödgad att upprätta gränskontroller mot Danmark, detta bara veckor efter att han stått på Sergels torg och skanderat: Mitt Europa bygger inga murar! Om det nu är så att Anders Ygeman och den socialdemokratiska regeringen insåg att migrationen till Sverige var ohållbar redan 2015 kan man fråga sig varför så otroligt få åtgärder har vidtagits sedan dess. Anders Ygemans pläderande om att vända på varje sten och hans önskan om att göra mer är bara ett sätt att berätta för väljarna att man varit naiv. Men sedan gränskontrollerna upprättades mot Danmark 2015 har över 600 000 människor invandrat till Sverige. År 2017 begicks ett terrordåd av en person som var en del av det skuggsamhälle som Anders Ygeman vill bekämpa. En annan städade hemma hos statsministern. År 2018 inrättades den så kallade afghanamnestin. De senaste åren har över 10 000 personer om året avvikit från utvisningsbeslut. Fru talman! Till skillnad från Anders Ygeman är jag inte naiv. Jag förstår att regeringen, som haft snart åtta år på sig att komma till rätta med problemen, antingen inte har svaren på dem eller anammar en viss retorik för att valet närmar sig. Anders Ygeman kan prata hur mycket som helst om hur regeringen de senaste åtta åren har genomfört vissa förändringar, men sanningen är att Socialdemokraterna silar mygg och sväljer kameler. När Anders Ygeman skryter om fördubblat antal förvarsplatser sedan 2016 säger han inte att platserna endast har ökat från 250 till 500. Samtidigt avviker över 10 000 personer från utvisningsbeslut varje år. Och ytterligare 600 000 personer har sedan dess invandrat till Sverige. När regeringen med ena handen fortsätter att bedriva en ohållbar invandringspolitik spelar det egentligen inte någon roll vad den andra handen gör för att bekämpa skuggsamhället och för att öka antalet utvisningar. Fru talman! Om man sitter i en gammal träbåt som tar in mer och mer vatten bör fokus ligga på att hitta läckan. Men de socialdemokratiska statsråden står i stället med var sin spann och hivar ut vatten från båten samtidigt som de snart har vatten upp till knäna. Och möjligheten att få ordning på grundproblemet blir mindre och mindre. Min önskan är att statsrådet förstår att det inte finns några fler stenar att vända på. Vi sverigedemokrater har redan vänt på dessa stenar, men tyvärr har vi talat för döva öron. Ska Anders Ygeman hindra den här båten från att sjunka behöver han släppa spannen. Han behöver lyssna på dem som sitter på lösningarna och som genomför en politik som på riktigt gör skillnad.
Fru talman! Det är något slags sverigedemokratiskt sagoberättande som pågår här. Låt mig ändå bidra med några små fakta för att störa det sverigedemokratiska sagoberättandet: Sverige har den striktaste migrationspolitiken på 40 år. Vi har det lägsta asylmottagandet på 20 år. Sedan 2014 har 94 000 människor återvänt. Sverigedemokraterna tog upp verkställighetshinder. Ja, men låt oss tala om verkställighetshinder! Vi hade bland annat ett stort problem med medborgare från Marocko. Marocko vägrade att ta emot sina medborgare. Den regering som Sverigedemokraterna ville stödja hade skrivit tio brev till Marocko och inte fått något svar. Inte någon medborgare från Marocko hade kunnat utvisas till Marocko. Det var den situation som fanns när jag kom till Rosenbad. Numera utvisar vi medborgare till Marocko. Vi har inte längre något problem med marockanska gatubarn på våra städers gator. Samma sak är nu på väg att hända med Irak. Vi har utvisat de första dit. Vi har utvisat ett par till Libanon. Fler och mer ska följa. Det är nämligen så här, fru talman: Råda bot på skuggsamhället gör man inte genom sagor och prat. Det gör man genom praktisk handling, precis på samma sätt som vi har gjort i exemplet Marocko.
Fru talman! Jag har full förståelse för att klockan börjar bli mycket och att Anders Ygeman hellre vill prata om sagor, men det bör kanske dröja tills han är klar med debatterna här i kväll. Det blir ytterst märkligt när Anders Ygeman själv säger att han säkerligen skulle verkställa 80 000 utvisningar bland dem som kom under endast ett kalenderår, närmare bestämt 2015. 80 000 personer av dessa skulle utvisas. Sedan står Anders Ygeman här i kammaren och skryter om att 94 000 personer utvisades under en tidsperiod om sju år. Fru talman! Jag tycker inte att det, med facit i hand, är något att skryta om. Men Socialdemokraterna som parti och Anders Ygeman personligen tycks återkommande dela Sverigedemokraternas och min uppfattning att vi behöver säkerställa att personer som inte har i Sverige att göra de facto utvisas härifrån. Det låter åtminstone så. Men det är skillnad på ord och handling. Jag vet inte hur många gånger jag i denna kammare och i andra sammanhang har talat om behovet av att motarbeta det skuggsamhälle som vuxit fram de senaste decennierna och om hur ohållbart det är att vi i dag inte vet hur många som lever illegalt i Sverige, vilka de är, vad de gör, vilken agenda de har, vilken lojalitet de har eller vilket hot de utgör. Detta oöverskådliga skuggsamhälle har inte vuxit fram ur tomma intet. Det har kunnat uppstå som en konsekvens av de uppenbara incitament som länge funnits för utlänningar att leva illegalt i Sverige. Det är incitament som Ygeman med kollegor möjliggjort, etablerat och aldrig motverkat. Samtidigt som debatten stundvis har handlat om huruvida gruppen ska beskrivas som papperslösa eller illegala har förmånerna blivit fler. Minderåriga har fri tillgång till svensk sjukvård, och vuxna har tillgång till stora delar av densamma. Regionerna erbjuder preventivmedelsrådgivning, läkemedel, mödravård, hälsoundersökning, tolk, transport i samband med välfärd och så vidare. Skola, bidrag och boende är andra förmåner som illegala invandrare erbjudits runt om i Sverige. Jobb kan de också få, bland annat hemma hos Sveriges statsminister, Ygemans partikollega. Fru talman! Det är min strikta uppfattning att Anders Ygeman inte både kan vara för dessa incitament för utlänningar att leva illegalt i Sverige och kan vara för att utvisningar genomförs, vilket han sa i sitt interpellationssvar. Det brister såväl i logik som i sunt förnuft. Nu är kanske varken logik eller sunt förnuft något som återkommande karakteriserar socialdemokratisk politik, men i detta fall blir det helt uppenbart att det är två motsatsförhållanden som Ygeman står bakom samtidigt. Jag har aldrig hört honom problematisera eller agera när det gäller dessa incitamentsstrukturer. Ygeman sa, som sagt, 2016 att 80 000 av dem som anlände året innan skulle utvisas, men han har ännu inte agerat mot de förmåner som dessa 80 000 kan erhålla. Fru talman! Hur ska Ygeman ha det? Hur många av de 80 000 han önskade utvisa 2016 har de facto utvisats? Jag vill inte höra om 94 000 under en sjuårsperiod. Jag vill veta hur många av de 80 000 som var aktuella då som är kvar i Sverige. Och hur många är det totalt som lever i Sverige illegalt? Det finns mig veterligen ingen sådan aggregerad uppgift. Jag hade hoppats att Anders Ygeman, om någon, skulle ha åtminstone ett hum om hur många som lever och verkar i det svenska skuggsamhället. Och det är min ambition att han ska komma med ett svar på den frågan.

Fru talman! Anders Ygeman har faktiskt suttit i riksdagen sedan jag gick i förskolan. Av de 26 år som statsrådet har suttit i riksdagen har Socialdemokraterna styrt landet i 18 år. Men det är nu han ska lösa problemet. Om statsrådet någon gång skulle ta sig möjligheten att lämna Stockholms innerstad skulle han se vilka problem som skuggsamhället har inneburit för Sverige. De personer som olovligen vistas i Sverige bidrar till att laglydiga invånare inte får vård i tid genom att de upptar vårdplatser och dessutom inte kan faktureras. Samtidigt får Agda, 95 år, betala för sitt besök. De arbetar svart till låga löner, till och med hemma hos statsministern, och konkurrerar om arbetstillfällen med de arbetare som statsrådet säger sig företräda. Förutom att det är en kriminell handling att olovligen vistas i ett annat land försörjer sig många genom att begå brott. Fru talman! För mig är det nästan ofattbart. Ja, det är makalöst att man efter över ett kvarts sekel som verksam i Sveriges högsta beslutande organ fortfarande inte sitter på lösningarna om hur man ska bekämpa skuggsamhället. 10 000 personer avviker årligen från utvisningsbeslut, och på åtta år har Anders Ygeman endast lyckas skrapa ihop ytterligare 250 förvarsplatser. Med samma takt framöver kommer statsrådet att behöva klå drottning Elizabeths regeringstid innan Sverige har ett rimligt antal förvarsplatser. Säger man nej till våra förslag om att ta bort gratis sjukvård, gratis tandvård och socialbidrag för illegala, om att tvångstesta utvisningsdömda för covid-19 och om en nationell folkräkning samtidigt som man under sin regeringstid har haft en invandring till Sverige på 800 000 personer ska man heller inte tro att man kan bekämpa skuggsamhället.
Fru talman! Den ena sverigedemokraten berättar sagor, och den andra ljuger. Jag vet inte vilket som är värst och vilket som är bäst. Men väljarna kan inte bli imponerade. Vi kan väl börja med vad jag faktiskt sa i stället för de sverigedemokratiska lögnerna. Jag sa att mellan 60 000 och 80 000 kommer att få återvända. Sedan 2014 har 94 000 återvänt. Du kan göra matematiken själv. Jag rekommenderar dig att a) öppna en tidning eller en tv-kanal som inte är er egen propagandamegafon och b) att ta tillbaka dina lögner i riksdagens talarstol. De klär dig inte. Det är också lätt för Sverigedemokraterna, för de har aldrig fått väljarnas förtroende att ta ansvar för landet. De har aldrig behövt sitta i regeringsställning. Ibland undrar jag om de ens vill det själva. Det är ju ganska bekvämt där på läktaren med sagoberättandet och lögnerna. Men berätta för mig! Ni har ju en hel international. Var, där Sverigedemokraterna har regeringsinflytande, är man bättre än Sverige när det gäller skuggsamhället och återvändandet? Det finns europeisk statistik. Hur ser det ut i Ungern, det land som ledande sverigedemokrater utvandrar till för att de är trötta på invandringen? De lyckas ju sämre än Sverige med återvändandet. Berätta gärna för mig i vilka länder, där ni har regeringsinflytande, där ni sitter på taburetterna, som återvändandet funkar bättre!
Fru talman! Det må vara så att Anders Ygeman i diskussionen om de sagor han pratar om ser in i framtiden när han pratar om sverigedemokrater i regeringsställning; mig veterligt finns det inga sådana i nuläget. Jag vet alltså inte exakt vilka Anders Ygeman refererar till. Det må vara så att han är upptagen av den sagostund han påstår sig befinna sig i och ser in i framtiden och siar om sverigedemokratisk regeringsmakt i Sverige. Annars vet jag faktiskt inte vilka han åsyftar. Däremot får man väl ta det som en komplimang när Anders Ygeman säger att lögner inte klär en sverigedemokrat. Han har alltså åtminstone en viss aktning för sverigedemokrater och bedömer att vi överlag är sanningsenliga individer, så om det någon gång skulle råka komma någon information ur en sverigedemokrat som Ygeman inte bedömer vara sanningsenlig tycker han inte att detta klär denne. Däremot har han fel i sak när vi pratar om de, enligt honom, påstådda lögnerna. Det är ju faktiskt så att han enligt egen utsago skulle utvisa 80 000 personer som kommit hit under ett år. Sedan skryter Anders Ygeman om 94 000 personer under en sjuårsperiod. Frågorna jag ställde återstår. Jag förstår att Anders Ygeman gör sitt allra yttersta för att flytta fokus till Ungern - favoritland för socialdemokratisk retorik - i stället för att stå till svars för de misslyckanden som sker i Sverige av socialdemokrater och Anders Ygeman. Jag ställde frågor om hur många som befinner sig i det svenska skuggsamhället. Anders Ygeman svarade inte. Jag ställde frågor om hur många som utvisats av de 80 000 Anders Ygeman angav att han skulle utvisa. Anders Ygeman svarade inte. Jag ställde frågor om vilka åtgärder Anders Ygeman ska vidta för att säkerställa att det svenska skuggsamhället inte växer. Anders Ygeman svarade inte. Det enda som har varit återkommande och stringent under hela denna debatt är att Anders Ygeman flytt från de frågor han fått och i stället pratat om sagor och Ungern. Jag hade verkligen hoppats på mer, fru talman.

Fru talman! För det första var det intressant information från Tobias Andersson att ingenstans i Europa sitter något av Sverigedemokraternas systerpartier och har regeringsinflytande. Det kan man tolka som man vill. Jag kan också notera att Tobias Andersson inte kan nämna något annat land där man lyckats bättre med återvändandet än i Sverige - också intressant. När det gäller Tobias Anderssons lögner finns originalartikeln från Dagens industri. Det är uppenbart att Tobias Andersson inte har läst den, för då skulle han inte sprida de lögner som han ger uttryck för här. Det är möjligt att han har sett någon version av det i Riks eller någon annan högerpropaganda, men sanningen finns där i artikeln. Där kan han läsa vad jag har sagt i verkligheten.